Herr talman! Jens Holm har frågat mig på vilket sätt jag avser att skärpa säkerhetskraven för de svenska reaktorerna och vilka åtgärder jag kommer att vidta för att vi ska ha en enhetlig säkerhetsstandard för samtliga kärnreaktorer i Sverige. Vidare har Jens Holm frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige skyndsamt ska införa höjt försäkringsbelopp för kärnkraftsbolagen.När det gäller Jens Holms första fråga om att skärpa säkerhetskraven på kärnkraftverken togs detta upp vid interpellationen den 6 november och jag skulle därför vilja hänvisa till denna interpellationsdebatt. Som jag framförde då pågår nu ett antal utredningar samt uppdrag hos Strålsäkerhetsmyndigheten för att se över regelverket för kärnkraft. När Strålsäkerhetsmyndigheten redovisat sina olika uppdrag till regeringen och när remissinstanserna har hunnit yttra sig om de olika förslagen som utredningarna presenterat kommer regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att säkerhetskraven blir ändamålsenliga. Som jag ser det kommer detta arbete att resultera i skärpta säkerhetskrav vid de svenska kärnkraftverken.Jens Holms andra fråga gäller enhetliga säkerhetsstandarder för kärnkraftsreaktorer i Sverige. Det svenska regelverket gäller för alla reaktorer oavsett anläggningens utformning eller ålder. De säkerhetskrav och den tillsyn som Strålsäkerhetsmyndigheten tillämpar utgår från att reaktorernas säkerhet återkommande ska utvärderas och omprövas. Med detta följer att nödvändiga åtgärder för att upprätthålla säkerheten ska vidtas och att sträva efter att ständigt förbättra säkerheten genom att vidta säkerhetshöjande åtgärder. Tänkbara åtgärder och säkerhetsförbättringar ska enligt regelverket identifieras genom att lära av erfarenheter från drift, händelser och olyckor inom den egna verksamheten eller från annan kärnteknisk verksamhet samt genom att ta till sig ny kunskap från forskning och utveckling. Åtgärder som krävs för att upprätthålla säkerheten måste vidtas för att anläggningen ska tillåtas att vara i drift. Hur den tekniska lösningen ser ut eller vad åtgärderna innebär påverkas emellertid av anläggningens utformning och kan skilja mellan olika kärnkraftsreaktorer i Sverige. När det gäller övriga säkerhetsförbättringar görs en bedömning av vad som är möjligt att genomföra. Vid denna bedömning påverkar anläggningens utformning och ålder vilka åtgärder som behöver vidtas för enskilda kärnkraftsreaktorer.I de fall som Jens Holm refererar till och som gäller de så kallade oberoende härdkylningsfunktionerna har Strålsäkerhetsmyndigheten gjort bedömningen att åtgärder måste vidtas. Det måste bli möjligt att föra in vatten i reaktortanken även om alla i dag installerade system för nödkylning och eltillförsel är skadade eller utslagna. Därför kommer åtgärder att vidtas vid alla reaktorer oavsett ålder och utformning för att möjliggöra detta.Den tredje frågan, herr talman, rör vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige skyndsamt ska införa höjt försäkringsbelopp för kärnkraftsbolagen. Jag vill börja med att säga att regeringen anser att kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader.Jag kan konstatera att riksdagen tidigare beslutat om att Sverige ska godkänna ändringsprotokoll från Pariskonventionen. Sverige måste naturligtvis uppfylla sina internationella åtaganden i enlighet med Pariskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område. Det sker i dag med de krav på försäkring som finns i atomansvarighetslagen. När 2004 års ändringsprotokoll träder i kraft kan regeringen sätta den nya lagen om ansvar och ersättning för radiologiska olyckor i kraft, vilket kommer att innebära höjda belopp. Det kan ske först när samtliga parter som är medlemsstater i EU är färdiga att ratificera enligt ett rådsbeslut från 2004. Av EU:s medlemsländer är det endast Belgien, Förenade kungariket, det vill säga Storbritannien och Nordirland, och Italien som ännu inte är färdiga med sin lagstiftning för att kunna ratificera. De två förstnämnda har kommit långt, och vår bedömning är att de kan bli klara under 2015. Jag kommer att följa frågan aktivt och vill verka inom EU för att de parter som är klara att ratificera kan göra detta så snart som möjligt.

Herr talman! Jag vill tacka klimat och miljöministern för svaret på min interpellation. Vi i Sverige har några av Europas absolut äldsta kärnkraftsreaktorer. När de byggdes för drygt 40 år sedan sade man att de skulle vara i drift i ungefär 25 år. Nu har det som sagt gått mer än 40 år vad gäller några av reaktorerna. Vi ser att ju äldre reaktorerna blir, desto osäkrare blir de och desto fler driftstopp måste göras på reaktorerna. Man måste alltså stänga dem helt och hållet och vidta olika säkerhetsåtgärder. Oskarshamn 1 är väl vår äldsta kärnkraftsreaktor. Där har man gjort ungefär 200 nödstopp sedan starten. Det är mycket.Det kostar mer och mer ju äldre reaktorerna blir samtidigt som risken med så gamla reaktorer blir allt större för vårt land. Därför välkomnar vi i Vänsterpartiet att Strålsäkerhetsmyndigheten har kommit med nya säkerhetsföreskrifter för våra kärnkraftsreaktorer. Det ska införas något som kallas extra nödkylning, en oberoende härdkylning, i reaktorerna. Sådana finns på många andra reaktorer, men inte i Sverige. Att dessa ska finnas borde vara en självklarhet med tanke på att det under lång tid har påpekats vilka stora brister de svenska kärnkraftverken har. Att det ska finnas en oberoende härdkylningsfunktion i reaktorerna är ingen stor nyhet. De ska finnas på plats senast 2020.Det märkliga med Strålsäkerhetsmyndighetens förslag är att de äldsta reaktorerna i Sverige ska kunna undantas från kravet. I stället ska man ha en annan form av mycket osäkrare kylningssystem med mobila enheter för reaktorerna. Det är mycket märkligt att vi ska ha ett bättre säkerhetssystem för vissa reaktorer medan de äldsta och sannolikt mest osäkra reaktorerna ska få någon form av B-lagslösning.Jag skulle vilja ha ett tydligt svar från regeringen ifall man verkligen accepterar att vi har ett sämre säkerhetssystem i våra äldsta och mest osäkra kärnkraftsreaktorer. Det var en av mina konkreta frågor, och jag tycker inte att jag fått något konkret svar på det. Ministern hänvisar till en tidigare debatt som fördes med en moderat riksdagsledamot, men frågan varför vi ska ha olika säkerhetssystem i våra reaktorer penetrerades inte riktigt i den debatten heller. Sedan gällde det frågan om höjda försäkringsbelopp på våra kärnkraftverk. Det är ett EU-beslut, och det klubbades i riksdagen för flera år sedan. Tidigare miljöministrar har sagt att vi ska höja försäkringsbeloppet på våra svenska kärnkraftverk från dagens 3 miljarder till 12 miljarder. Här ser jag inget konkret förslag från regeringen. Regeringen säger att man måste vänta på andra EU-länder för att kunna göra det. Jag vill upplysa om att det finns EU-länder som har infört det högsta försäkringsbeloppet, till exempel Nederländerna och Belgien. Jag förstår därför inte varför regeringen avvaktar. Det borde införas nu.
Herr talman! Det är riktigt att vi hade en längre interpellationsdebatt om olika typer av säkerhetskrav. Där tror jag att den generella frågan var vilka nya säkerhetskrav regeringen avser att utreda och implementera i den svenska kärnkraftssektorn. Jag gjorde en mer allmän föredragning om att det bland annat finns ett antal pågående direktivändringar beträffande kärnsäkerheten som måste genomföras i svensk lag.

Det har inte funnits anledning att tro annat än att det kommer att ställas krav på oberoende funktion, oberoende härdkylning, på alla svenska kärnkraftsreaktorer. Strålsäkerhetsmyndighetens uppfattning är att den funktionen ska vara på plats redan 2017. Men man kommer inte att ha den på plats i ett så att säga mer permanent inbyggt system, för det är ett ganska stort system att genomföra, och det genomförs dessutom på lite olika sätt då de svenska kärnkraftsreaktorerna tekniskt inte är beskaffade på exakt lika sätt. Eftersom den olikheten finns kommer man naturligtvis att behöva bygga säkerhetssystemen och kylsystem på lite olika sätt för att de ska fungera i de skilda tekniska miljöerna. Från 2017 ska funktionen oberoende härdkylning finnas i reaktorerna. Det är en säkerhetshöjning som är på gång att beslutas från relevant myndighet, som ju har ansvaret att besluta om dessa saker. Man kommer inledningsvis att acceptera en sådan funktion på ett mer mobilt sätt. Däremot måste den senare, jag tror att det årtal som nämnts är 2020, finnas på plats i permanent form. Dessa krav ställs på alla reaktorer och ingenting annat.När det gäller frågan om höjt ansvarsbelopp är det dessvärre så - jag måste säga dessvärre, för det har visat sig vara mer komplicerat än man kanske trodde 2004 - att när EU-länderna i samband med ändringsprotokollet till Pariskonventionen fattade beslut om detta beslutades också att det ska ratificeras tillsammans av de EU-länder som tillträder konventionen. Då såg man framför sig att det var ett enklare sätt att göra detta tillsammans.Nu har det visat sig vara lite mer komplicerat. Det har helt enkelt dragit ut på tiden för länder att ratificera. Jag ligger nu aktivt på i denna process för att verka för att de länder som har gått in i konventionen kan gå vidare och ratificera. Som jag redovisade finns det ytterligare två länder som vi tror kommer att ratificera under 2015. I samband med det kan vi också få till ett ikraftträdande av detta ändringsprotokoll, vilket för Sverige möjliggör ett ikraftträdande av den lagstiftning som riksdagen redan beslutat om.Detta får effekt. Jag håller helt med Jens Holm om att vi behöver ett tydliggörande när det gäller ett höjt ansvarsbelopp på kärnkraftsägarna, men också en vidare krets av ansvariga. Den lagstiftningen vore väldigt bra att få på plats.
Herr talman! Jag vill börja med de ökade säkerhetskraven på kärnkraften. Jag tycker att det är märkligt att myndigheten föreslår ett system där man tillåter lägre krav på våra äldsta och osäkraste kärnkraftverk. Precis som ministern säger öppnar man för att det inte ska vara permanenta lösningar utan kylning med mobila enheter. Jag måste erkänna att jag inte kan alla detaljer kring det här, men alla som är insatta säger att det är mycket säkrare att ha oberoende härdkylning och sätta in det som en permanent del av systemet.Ifall man inte kan leverera detta för våra äldsta och osäkraste reaktorer säger väl det någonting om hur illa det är ställt med de reaktorerna. Om de inte kan leva upp till säkerhetskraven kanske det är bättre att de inte får fortsätta. Då kanske de faktiskt har gjort sitt. Är det verkligen så att vi ska ha olika säkerhetskrav på olika reaktorer, ministern? Ska vi ha ett B-lag för våra farligaste och äldsta kärnkraftsreaktorer?Jag undrar också om det höjda försäkringsbeloppet. Kärnkraften bär i dag inte sina samhällsekonomiska kostnader fullt ut. Det innebär i praktiken att den revolution av förnybar energi som vi vill se står tillbaka därför att vi har väldigt mycket kärnkraft som indirekt subventioneras av staten. En del av denna subvention består i att ägarna till de svenska kärnkraftverken inte kommer att behöva stå för kostnaden fullt ut vid en olycka. För ett antal år sedan höjde man i Sverige försäkringsbeloppet till 3 miljarder kronor, så att man får betala lite till. Nu har vi en EU-förordning som säger att det ska vara upp till 1,2 miljarder euro, vilket blir ungefär 12 miljarder svenska kronor.Ministern säger att vi måste vänta på de andra EU-länderna innan vi får det här på plats. Jag vill erinra om att vi hade ett antal sådana här debatter innan den nya socialdemokratiskt och miljöpartistiskt ledda regeringen tillträdde. Åsa Romson deltog i de debatterna. Vi ville att den svenska regeringen skulle gå före och införa högre belopp i försäkringskraven här och nu. Vi menade då att ett enskilt medlemsland kan göra det. När jag tittar på hur olika länder agerat ser jag att Nederländerna och Belgien infört det högsta beloppet på kärnkraftverken i sin lagstiftning. Även Finland och Spanien har infört ett mycket högre försäkringsbelopp än vad vi har i Sverige.Jag undrar fortfarande vad Sverige går och väntar på. Jag har all respekt för att ni driver på på EU-nivå; man vill ju att alla EU-länder ska ta sitt ansvar. Men vi borde kunna göra mer här i Sverige också. Annars blir det så att vi fortsätter att indirekt subventionera kärnkraftsindustrin. Det är den förnybara energin som betalar det stora priset för det. På längre sikt är det miljön, klimatet och hela vår framtid som betalar det stora priset.

Herr talman! Det är riktigt att jag tidigare har ställt en interpellation på temat kärnkraftens säkerhetskrav. Låt mig tydligt slå fast att vi naturligtvis ska ha ändamålsenliga och välmotiverade säkerhetskrav på kärnkraftsreaktorerna. Anledningen till att jag ställde den interpellationen var att jag var lite orolig över de uttalanden som statsrådet gjort. Oron gällde snarast att det skulle bli ideologiska säkerhetskrav som inte var baserade på expertis, forskning och analyser.Jag är dock glad över den interpellationsdebatt vi hade då och den ställning statsrådet intagit, vilken jag tycker är mycket mer nyanserad än den vi märkte av i valrörelsen. Man blir möjligtvis lite mer begränsad som statsråd, då man har att ta hänsyn till andra partier och även de internationella konventioner vi har. Jag är också glad att statsrådet och jag hade en diskussion om den oberoende myndigheten SSM och vikten av dess oberoende.Jens Holm har tidigare i debatten nämnt att han inte är så väl insatt i hur den oberoende härdningskylningen ska funka. Men han är ändå beredd att ställa andra krav än vad SSM gör. Jag tycker att detta är signifikant. Det är oerhört viktigt att de krav som ställs baseras på expertisen och forskningen. Jag noterar också från den tidigare interpellationsdebatten att statsrådet har ett stort förtroende för SSM som myndighet och vill följa de internationella avtal vi har.Jens Holm nämner vidare de äldre reaktorerna. Detta har också statsrådet och jag varit inne på i vår debatt. Ja, det finns naturligtvis äldre reaktorer i Sverige. Men det är viktigt att nämna att de också är moderniserade. Flera av dem har moderniserats kraftigt under den senaste tiden. Man har investerat stora resurser för att modernisera dem, och i takt med det har säkerhetsnivån på kärnkraften höjts. Det har man gjort på grund av de krav som SSM ställt. Som jag inledningsvis var inne på är det viktigt att vi ställer ändamålsenliga och välmotiverade krav, så detta är bra.Den oberoende härdkylningen var en av huvudpoängerna i denna interpellation. Frågan om att den inte är exakt likadan på de olika reaktorerna tycker jag att statsrådet besvarar på ett bra sätt. Det är väl värt att notera att säkerhetsnivån höjs i samtliga reaktorer genom den oberoende härdkylningen, vilket naturligtvis är bra.Jag hoppas att statsrådet kommer att behålla den ställning hon intagit sedan hon blev minister. Det vore bra för den framtida energiförsörjningen. Jag är dock fortfarande orolig över uttalanden som statsrådet i samband med energiöverenskommelsen gjorde om att flera reaktorer kommer att stängas under mandatperioden. Vägen dit, menade statsrådet, skulle gå genom bland annat högre säkerhetskrav. Är det fortfarande så?
Herr talman! Jag tackar för den fortsatta debatten om säkerheten hos de svenska kärnkraftsreaktorerna, vilket är ett viktigt ämne.Det är Miljöpartiets och regeringens uppfattning att vi ska ha höga säkerhetskrav på svenska reaktorer. Jag förstår, förutsätter och hör aktivt i debatten att det är någonting som både moderata och vänsterpartistiska riksdagsledamöter stöder. Jag tror inte att det är där den stora åsiktsskillnaden finns i svensk kärnkraftspolitik i dag. Vi ska ha höga säkerhetskrav på de svenska reaktorerna. Jag tror att det är helt uppenbart för svenska folket att det blir en allt viktigare fråga.

Det är en viktig funktion. När alla andra nödsystem är utslagna för elsystem och system av annan karaktär så måste det fortfarande gå att kyla härden.Det finns mobila system som kan höja denna säkerhet på ett avsevärt sätt. Myndigheten som har att besluta och har detta på sitt bord har aviserat att man vill säkerställa att de är på plats 2017. Den har också sagt att det från 2020 bör finnas permanenta lösningar.Detta är säkerhetskrav som ställs på samtliga reaktorer. Med det känner jag att vi i just den säkerhetsdelen har en bra ordning på torpet och inte darrar på manschetten från regeringens sida när det gäller att aktivt följa säkerhetsstandarden på svenska kärnkraftverk.Detta gäller oavsett var man står i den riktigt ideologiska frågan, det vill säga kärnkraftens vara eller inte vara, och om man tror att det är ett energisystem som har en långsiktig framtid i Sverige eller inte. Där står Moderaterna med en syn och Miljöpartiet med en helt annan syn. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDe kärnkraftverk vi har i dag och avfallet måste vi hantera.

Det tycker också regeringen, Miljöpartiet och den här kammaren som redan har beslutat om en lagstiftning som man vill ska träda i kraft.

Herr talman! När vi inför ökade säkerhetskrav på våra kärnkraftverk ska det vara samma för alla. Man ska inte tumma minsta lilla på säkerheten. Klimat och miljöministern sade precis det i den tidigare interpellationsdebatten för några veckor sedan med Jörgen Warborn.Det är precis det man gör när man skriver sin promemoria att för de äldsta reaktorerna som förväntas tas ur bruk efter 2012 ska man ha en kompensatorisk lösning. Det ska alltså inte vara en oberoende härdkylning som man ålägger de andra reaktorerna att ha.Det är också en fråga till moderaten Jörgen Warborn. Anser Moderaterna att den kompensatoriska lösningen med en mobil enhet för kylningen är exakt lika säker som oberoende härdkylning? Då borde man i så fall kunna ha det på alla reaktorer.Det är bra att ni driver på i EU, Åsa Romson. Men enskilda medlemsländer kan gå före och höja försäkringsbeloppet. Det har Belgien, Nederländerna, Spanien och Finland gjort. Vi i Sverige borde också göra det. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att göra det när en enig riksdag har beslutat om det. Det vore ett steg mot att kärnkraften ska ta ett större samhällsekonomiskt ansvar, precis som ni säger i regeringsförklaringen.

Herr talman! Statsrådet var först inne på höga säkerhetskrav. Jag nämnde också inledningsvis att det var viktigt. Hon fortsätter med ett resonemang om att med äldre reaktorer blir den frågan alltmer aktuell. Jag vill återigen påminna om att de allra flesta har gått igenom väldigt stora moderniseringar den senaste tiden. Det har naturligtvis höjt säkerheten.Vi i Moderaterna tycker tillsammans med Alliansen i vår energiöverenskommelse att man ska fortsätta med och utveckla förnybart, och vattenkraften ska finnas där. Men vi ser också att man ska kunna ersätta några av de tio reaktorer som finns, och då ökar säkerheten ytterligare. Det är den ståndpunkten.Jag noterar att statsrådet nämnde Moderaternas syn på kärnkraften långsiktigt och hur den skiljer sig från Miljöpartiets syn. Det finns ingen tvekan om det. Vi står i olika läger där. Men den stora frågan är hur regeringens position är om kärnkraften. Det är fortfarande en osäkerhetsfaktor.Jag fick frågan från Jens Holm om hur säker den mobila kylningen är. Jag kan inte svara på det. Jag tror inte heller Jens Holm kan det. Det är hela min poäng.Jag vill att SSM, som är den oberoende myndigheten, ska vara oberoende. Det är de som är experterna och kan den frågan. Det är de som har gjort bedömningen och avvägningen, och jag litar på den. Jag noterar sedan den tidigare debatten att det gör också statsrådet.
Herr talman! Tack för en debatt om det viktiga ämnet kärnkraftreaktorers säkerhet!Regeringen kommer inte att med en tum vika från att vi ska ha en hög säkerhet, den allra bästa möjliga, på de svenska kärnkraftverken. Därför kommer vi behöva följa frågan noggrant och implementera säkerhetsåtgärder allteftersom. Det är så man bygger säkerhet på kärnkraftssidan.Jag håller inte med Jörgen Warborn om att allt skulle bli mycket säkrare i Sverige och i världen om vi fick nya kärnkraftreaktorer. Det finns en inneboende osäkerhet om kärnkraft som teknisk lösning på energiförsörjningen. Vi såg olyckorna i Fukushima som ett bevis på detta. Det är väldigt många saker som inte går att förutse.Det vi ser i dag är att vi har en åldrande kärnkraftpark i Sverige. Det gör att vi måste vara väldigt lyhörda inför de säkerhetsstandarder som behöver implementeras, och jag avser att följa detta noga.Det finns en oberoende strålsäkerhetsmyndighet i Sverige som har till uppgift att regelbundet eftersöka säkerhetsstandarder. Det gäller bland annat i den fråga som har diskuterats här med Jens Holm. Den är just nu i färd med att säkerställa att kraven om oberoende härdkylning implementeras.Den funktionen implementeras i ett första steg med krav på att den ska kunna leva upp till funktionen utifrån en mobil lösning. Det görs på alla kärnkraftverk också för att man i ett senare steg ska ha permanenta lösningar. De kraven ställs på alla kärnkraftverk. Med detta konstaterar jag att det finns ett gott säkerhetsarbete på de svenska kärnkraftverken.